Herr talman! Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara en global förebild vad gäller hållbar utveckling. Jobben måste då bli fler och arbetslösheten mindre. Sverige ska ha en välfärd att lita på och en skola i internationell toppklass.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

I dag ser vi tyvärr en stor osäkerhet hos de företag som skulle kunna investera i vårt energisystem. Det beror på att det saknas en blocköverskridande överenskommelse i energifrågan och att det därför inte finns långsiktiga spelregler.Samarbetsregeringen vill därför ha en energikommission för att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. För regeringspartierna är ingången i en sådan kommission att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.Låt mig ta några exempel på detta. Vi rör oss nu från ett energisystem som nästan helt är byggt på stora centrala produktionskällor som matar ut kraft till användarna. Energisystemet fylls i stället med mer småskalig produktion, med stora delar väderberoende produktion och mer aktiva kunder.

Det har redan börjat talas om att effektreserven, som enligt beslut i riksdagen ska fasas ut 2020, kan behöva förlängas. På sikt handlar det nog om betydligt mer än bara effektreserven.Hur ska energimålen för 2030 implementeras, och vad händer med elcertifikatssystemet efter 2030? När de borgerliga partierna hänvisar till sin energiöverenskommelse är det viktigt att komma ihåg att den saknar svar på de frågor som vi står inför. Herr talman! Jag hoppas också att det borgerliga partierna under dagens debatt kommer att uppvisa någon liten självkritik när det gäller Vattenfall. Nuon har hittills kostat skattebetalarna runt 53 miljarder kronor.Därför är det bra att samarbetsregeringen nu tar ett helhetsgrepp om Vattenfall och styrningen av bolaget. Vattenfall ska vara ledande i omställningen till en högre andel förnybar energi.Jag ser också fram emot några svar i dag. Det har till exempel förekommit olika besked om vad som gäller för anslaget Energiteknik. Sviker ni Annie Lööfs löfte om 50 extra miljoner som hon utlovade i augusti? Vad är de borgerliga partiernas besked i dag till de 3 600 företag och privatpersoner som står i kö för att investera i solceller? Är pengarna slut? Tillför ni nya pengar i budgeten? Varifrån plockar ni dem i så fall? Det är många aktörer som vill ha ett tydligt besked och som hade välkomnat samarbetsregeringens ökade satsning på stöd till solceller.Herr talman! Låt mig slutligen säga två saker. För det första innehöll den budgetproposition som röstades ned av de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna en stor satsning på klimatstöd till landets kommuner. Denna satsning kunde ha använts till bland annat energieffektivisering och laddstolpar. Därutöver fanns också en stor satsning på energieffektivisering.För det andra vill jag framhålla att det är bra att vi har en bred samsyn om att genomföra skattereduktioner för mikroproducenter av el. Jag välkomnar att regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionerna i syfte att göra systemet så enkelt och bra som möjligt.

Herr talman! Vi debatterar i dag näringsutskottets betänkande för utgiftsområdet Energi. Vi har i detta betänkande inga reservationer.

En hög grad av självförsörjning är dock att föredra för att säkerställa att vi uppnår målen med vår energipolitik.Herr talman! Sverigedemokraterna välkomnar regeringens avisering om en energikommission vars syfte är att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vi välkomnar det då vår uppfattning är att det är överordnat att få fram ett samarbete kring energifrågorna som borgar för en bred parlamentarisk majoritet vilken kan bestå under betydligt längre tid än fyraårsperioder. Det är något som är av stor vikt för Sverige som industrination och för vårt näringsliv i stort.Herr talman! Utifrån den utveckling vi har sett under det senaste decenniet och utifrån vad regeringen aviserade är det med all tydlighet den tyska vägen man vill vandra. Det är en utveckling med förlängda och ökade subventioner till främst nyckfulla väderberoende kraftslag som man tror sig kunna ersätta kärnkraften med.Av det tyska exemplet kan vi dock konstatera att så inte var fallet. Vi kan i stället konstatera att den utveckling som råder i Tyskland är avskräckande. Massiva subventioner till vind och solkraft tvingar fram fossilbränslebaserad kraftproduktion som nödvändig bas och reglerkraft, vilket leder till ökade utsläpp av koldioxid.Den utveckling man vill, eller snarare måste, driva samhället och industrin mot är att vi ska tvingas planera såväl vardag som verksamhet efter tillgång på elenergi. Det innebär i sin tur att vi utifrån de kraftslag som man starkt vill premiera tvingas planera vardagen delvis efter väderprognoser. När det blåser mycket ska industrin öka sin produktion och vi i hushållen ska passa på att köra diskmaskiner, tvätta och torktumla och kanske även passa på att tvätta oss själva. När det blåser mindre och tillgången på el är låg får behoven i stället anstå.En viss potential finns det givetvis i att produkter på ett smart sätt delvis kan hjälpa till att balansera tillgång och efterfrågan. Men det är en utveckling som åtminstone inte passar vår bild av ett modernt välfärdssamhälle. Det välkomnas troligtvis inte heller direkt av vår industri att fullt ut behöva förlita sig på denna potential.Sverigedemokraterna har gjort det tydligt att nuvarande subventionssystem inte levererar det som den svenska elmarknaden behöver. Energimässigt får vi det tillskott som kan förväntas, men problemet är att stora delar av det effekttillskott som skett är från källor som är väderberoende, vilket jag tidigare nämnt. Det är något som föranleder såväl effektbrist som effektöverskott beroende på väder och årstid. Detta kommer att bli påtagligt när vi närmar oss tidpunkten för när några av våra kärnkraftverk ska fasas ut och vi för första gången på riktigt kan se att leveranssäkerheten kommer att påverkas kraftigt negativt.Vår uppfattning är att vi har nått vägs ände med nuvarande system. Det befintliga systemet med elcertifikat bör överges i sin nuvarande form då det inte beaktar de behov som vi framgent har på den svenska elmarknaden. Vi måste ha ett system som även premierar anläggningar som har förmågan att leverera en jämn mängd el oberoende av väderförutsättningar för att kunna fortsätta hålla leveranssäkerheten uppe.Sverigedemokraternas strävan kommer att vara att bibehålla och utveckla landets energisystem. Fokus ska vila på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar.Herr talman! Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga priser på elenergi som tillgången på elenergi under årets alla timmar. Det är därför som vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska energisystemet. Vattenkraften är en viktig del av Sveriges energimix då den står för en betydande del av baskraften men även med fördel används för att reglera effektbehovet.Kärnkraften står i dag för nästan hälften av Sveriges elproduktion och kommer inom överskådlig framtid utgöra grunden för svensk energiförsörjning. En nedläggning av svensk kärnkraft skulle utgöra ett direkt hot mot svensk basindustri och svensk ekonomi. Hushållen skulle dessutom riskera att bli drabbade av än högre elpriser och ökad import av el som i många fall produceras med fossila energikällor.Sverigedemokraterna ser därför positivt på en satsning i form av forskning och utveckling av svensk kärnkraft. Vi anser således att vi ska satsa på kärnkraft i den omfattning som krävs för att upprätthålla och säkerställa en trygg elförsörjningssituation för i första hand Sverige.Sverigedemokraterna anser som tidigare nämnts att den svenska energipolitiken måste vila på tre ben, leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet och miljö. Vidlyftiga subventioner eller oöverlagda skattesanktioner på energimarknaden, exempelvis på det så kallade förnybara eller kärnkraften, raserar förutsättningarna för att uppnå ens något av dessa mål.Sett utifrån att kärnkraften står för nästan hälften av vår elförsörjning har det statliga stödet till forskning på kärnteknikområdet under lång tid varit ytterst blygsamt. För att kunna uppnå ny, modern och än mer säker kärnkraft i Sverige behövs också en hög nationell kompetens, och för detta behövs ökat stöd till kärnkraftsforskningen. Framtiden kräver ren energi till rimliga priser, och i det perspektivet måste forskningen få fart.
Herr talman! Klimattoppmötet i Lima i Peru har just avslutats när vi i dag diskuterar energibudgeten för Sverige de kommande åren. Hur vi använder energi och vilken energi vi använder är avgörande för hur vi klarar omställningen. Sverige har unika möjligheter att nå målet om 100 procent förnybar energi. Vi ska kunna sätta på spisen därhemma utan att det leder till utsläpp av koldioxid eller radioaktivt avfall.För att ta till vara Sveriges potential krävs en politik som leder till mer förnybar energi och smartare energianvändning för att kunna minska energibehovet. Marknaden efterfrågar en långsiktig och tydlig energipolitik. Den energiöverenskommelse som de borgerliga partierna slöt 2010 har ratats av marknaden. Ingen vill bygga ny kärnkraft, för den är för dyr. Den tidigare överenskommelsen ger inga förutsättningar för nya investeringar i elproduktion när de gamla kraftverken snart går i pension. Den ger heller inga förutsättningar för ett effektivt arbete med energieffektivisering.Rimligen förklaras den förra energiöverenskommelsens brist på tydlighet av att de fyra borgerliga partierna har så olika åsikter om energi. Centerpartiet vill precis som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi. Moderaterna och Folkpartiet lägger nu här i riksdagen fram förslag om mer kärnkraft.Jag kan konstatera att det mål som har stöd av flest är att all vår energi ska komma från förnybara energikällor. För att skapa långsiktiga spelregler för energibranschen är det viktigt att vi gemensamt över partigränserna diskuterar frågor om energibehovet på sikt, den teknikutveckling som pågår, vilka energikällor som är konkurrenskraftiga och den allt viktigare frågan om effektbehovet. Det är därför väldigt bra att samarbetsregeringen bjuder in alla partier till en energikommission.I dag har vi på bordet två budgetförslag att diskutera. När de läggs bredvid varandra är det väldigt tydligt att det skiljer i ambition. Den som prioriterar fortsatta skattesänkningar har förstås mindre pengar för att satsa på förnybar energi och energieffektivisering. När de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna fällde regeringens budgetproposition innebar det att många viktiga satsningar nu försvinner. Med de borgerliga partiernas budget är det mindre pengar till energieffektivisering, energiteknik och energiforskning. Jag beklagar att den budgeten nu blir verklighet.Det enda anslag som de borgerliga partierna har inom utgiftsområde 21 Energi som inte regeringen har är laddstolpar. Det förslaget har regeringen inom ett annat utgiftsområde och i anslaget för klimatinvesteringar i kommuner.Regeringens satsning på 100 miljoner kronor mer till solcellsstöd försvinner. Det är ett stöd som via länsstyrelserna delas ut till privatpersoner och företag som vill sätta upp solceller på sina tak. Intresset har varit väldigt stort, och det är många fler som har sökt än det funnits pengar till i den förra regeringens budget. Pengarna är nu nästan slut ända till och med 2016. Det är i dag 3 600 personer och företag som står i kö för att få ta del av pengarna. Dessa människor och företag sviker nu de borgerliga partierna. Det finns en stor risk att utvecklingen av solenergi kommer att avta.Det är alltså anslaget Energiteknik som får en neddragning med 100 miljoner kronor med den budget som beslutades i riksdagen. Anslaget innehåller satsningar på solceller och biogas. Det har från de borgerliga partierna varit väldigt oklara besked om hur neddragningarna fördelar sig mellan solceller respektive biogas. Nu tycks det klart att de drar ned på båda satsningarna.Stödet för biogas som dras ned är ett investeringsstöd till ny och innovativ teknik för produktion, distribution och användning av biogas. Bättre förutsättningar för biogas är avgörande för att vi ska kunna klara att bryta oljeberoendet inom transportsektorn. Energimyndigheten har nyligen gjort en utvärdering av stödet och konstaterar att det är betydelsefullt för biogasens utveckling. Efter årsskiftet blir det alltså mindre pengar till både biogas och solceller. Det är mindre pengar än vad privatpersoner, företag och kommuner redan hunnit räkna och planera för, och det beklagar jag.Jag är väldigt stolt över den budgetproposition som Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet har lagt fram.

Sverige har många företag som är duktiga på miljöteknik och som kan växa betydligt med rätt politiska signaler.Jag träffade i oktober representanter för ett solcellsföretag i Norrköping som berättade att de planerade att öka sitt antal anställda från fem till tio personer nästa år med de satsningar som aviserades. Nu när satsningen dras tillbaka vet vi inte hur företag som detta kommer att påverkas.Jag vill avsluta med en global utblick. I världen är det i dag förnybar energi som växer allra snabbast. Nyligen presenterade Internationella energibyrån, IEA, den senaste upplagan av World Energy Outlook. Där fastslås att kärnkraften är på tillbakagång i Europa. Energieffektivisering pekas ut som den viktigaste åtgärden de kommande åren för att vi ska klara FN:s tvågradersmål för klimatet. Sverige har alla möjligheter att bidra i den omställningen. Nu behövs ledarskap.

Herr talman, ledamöter och ni som lyssnar på de sändningar som pågår! Det krävs lite koll på mig så att jag inte blandar in andra områden eftersom det har varit så intressant. Jag skulle gärna vilja blanda in andra utgiftsområden som näringsutskottet handhar. Om det är något som har blivit klart i dag är det skillnaden mellan höger och vänster. Det vill jag påpeka.Vänsterpartiet förhandlade tillsammans med regeringspartierna fram en budget som för första gången på nästan ett decennium innehöll reformer i stället för skattesänkningar. Det var en budget som lyfte utvecklingen, jämlikheten och jämställdheten. Det var en budget som ville lyfta Sverige som ledande, inspirerande kraft i världen.Att ta ut överflödig skatt är givetvis inget självändamål. Skatterna ska användas för att öka investeringsnivån och att genomföra viktiga reformer. Under högeralliansens åtta år vid makten har man i stället prioriterat stora skattesänkningar, och ofta till och med ofinansierade. Effekterna syns i samhället i växande kunskapsskillnader, massarbetslöshet och ökade klyftor mellan fattiga och rika.Om Sverige ska kunna förbli ett starkt industriland med högt kunnande och vara bäst på teknikutveckling bygger det på att vi blir föregångare i energiomställningen. Det gör i sin tur att vi blir den naturliga samarbetspartnern ute i världen. Det bygger på nya innovationer och att vi ska kunna visa att vi har 100 procent förnybar och säker energi. Visst inser också vi att detta måste göras med förnuft och i nyktert beaktande av konsekvenserna. Men med passiv hållning blir inte Sverige det föregångsland som världens innovationer, teknikutveckling och kommande industrisatsningar skulle kunna innebära.Varför tror ni till exempel att Facebook och Google väljer att etablera sig i de nordiska länderna? Det är en fråga till församlingen här, herr talman. Varför köper Finland all el som ett vindkraftverk i mina hemtrakter producerar? De ska ju bygga nya kärnkraftverk, och de har överskott på el.Jag tror att ni kan svaret. Den nya generation som växer upp vill att vi ska ta ansvar för det vi håller på med. Det hållbara samhället bygger på förnybara och säkra energikällor och tar hänsyn till den kommande generationens framtid. Googles etablering med serverhallar i Finland beror på att de vill att det ska vara förnybar el som driver hallarna. Så enkelt är det när konsumenterna börjar ställa krav.I framtiden tror vi att det kommer att vara orter som Jokkmokk som kommer att stå högt på önskelistan för dylika etableringar. Skälen är att det finns förnybar el till hands och att elen är säker.Här kommer vi till politiken som gör skillnad. Vänsterpartiet vill att det senast 2050 ska vara 100 procent förnybart i våra elverk. Alliansen försöker klistra på oss rollen som oansvariga när vi vill fasa ut kärnkraften och ställa om till förnybara energikällor. Det första steget är givetvis att fasa ut de äldsta kärnreaktorerna och på det sättet påskynda teknikutvecklingen och omställningen.Jag är övertygad om att när incitamenten kommer börjar det hända saker. Här kommer till exempel skogen att spela en avgörande roll i omställningen till det hållbara i framtiden. Man har talat här om överskottet på elenergi under några tider på året. Men om man använder detta överskott rätt, i vidareförädling av skogsprodukter, tror jag att vi har svaret på mycket som vi kan fylla på med när inte vinden och solen hjälper till. Jag har jobbat med solenergi i hela mitt yrkesverksamma liv - men i form av lagrad solenergi i träd som jag har avverkat. Dessa har kommit samhället till del i olika former.I budgetpropositionen, som också Lise var inne på, gav vi incitament för att ta vara på solenergin genom att satsa 100 miljoner på solceller. Vår satsning skulle ha bidragit till utveckling och innovation inom förnybar elenergi. Denna satsning saknas i Alliansens budget.Vi vill absolut ha en säker och konkurrenskraftig elförsörjning till förmån för vår konkurrenskraft i industrin. Men den kommer i framtiden att ha konsumentkrav på sig som gör att vi blir just konkurrenskraftiga med vår säkra och förnybara elenergi. Det är därför av yttersta vikt att politiken tar de första stegen i att avveckla kärnkraften.Herr talman! Det är klart: Jag är bara en lantis, och jag betraktas nog inte som så smart i somligas ögon. Jag är till och med halvfinne och dessutom tornedaling, så jag betraktas kanske inte heller som svensk i någras ögon. Men en sak är jag säker på, och det är att kommande generationer är mycket smartare än vad vår generation är. De kommer att ställa krav på oss oavsett varifrån de kommer och var de bor.Som jag inledde med att säga innehöll regeringens förslag till budget mycket bra saker som föll med Alliansen och SD:s aktiva roll till förmån för den budget som vi inte kan ställa oss bakom. Med det sagt vill Vänsterpartiet lyfta fram det särskilda yttrande som har begärts av S, MP och V i näringsutskottets betänkande i utgiftsområde 21 Energi.

Herr talman! Till att börja med kan också jag beteckna mig som lantis i sammanhanget som hemmahörandes i ett av de mer glesbefolkade länen i Sverige.Vad gäller kärnkraften handlar det just om potentialen i frigörelsen av energin. Om man jämför med den frigörelse som sker när kolatomen förenas med syre i sammanhanget är det 4 elektronvolt som frigörs. I kärnkraftsreaktorer är energin 50 miljoner gånger större i de reaktioner som sker. Nu har vi skrapat lite på ytan med potentialen med termiska reaktorer. Vi har mycket använt kärnbränsle med uran-238 som är lagrat. Vad man än tycker om kärnkraften i sammanhanget har vi mycket kärnbränsle som ligger kvar. Där är åtminstone vår utgångspunkt när det gäller att ta ansvar att driva på utvecklingen för säkrare reaktorer där vi även kan återanvända det material som ligger där.Det är bara ett fåtal procent av energiinnehållet som vi har använt. Resterande del vill Vänsterpartiet gräva ned. Jag kan tycka att det är tämligen märkligt att man gräver upp någonting, använder kanske 2 procent och gräver ned resterande 98 procent som ska slutförvaras i över 100 000 år och talar om att ta ansvar i sammanhanget. Då tycker jag att det är mer ansvarsfullt att se till att driva på en teknikutveckling där vi kan ta hand om den energi som vi har tagit upp och minska slutförvarstiden till en bra bit under 1 000 år.Vad gäller leveranssäkerheten talas det mycket om förnybara energislag och att man ska ha ett system som fullt ut hanterar detta. Det är intressant. Men man berör sällan just leveranssäkerheten, där vi kan se att varningsflaggorna har hissats rejält för att vi kommer att ha elbrist framöver. Det finns länder i liknande situation som ligger längre fram och där man redan har haft nedtrappning av baskraft. Där har man denna situation redan i dag. Hur ser ni på att hantera de bitarna?
Herr talman! Jag tackar Mattias för frågan. Jag vet inte vad det här skulle leda till. Du säger att vi inte har använt kärnbränslets fulla potential, och så är det. Men vi skjuter ju upp detta om vi inte någon gång fattar beslut om att vi inte ska satsa på kärnkraft. Vi skjuter bara på det hela, för avfallet blir ändå inte ofarligt. Även om vi skulle få potential och kräma ut kanske 5 procent till blir det inte ofarligt. Ju längre vi väntar med beslutet, desto längre tid tar det. Det blir kommande generationer som får handskas med det.Nu har vi möjlighet att ställa om och överskott på energi. Jag försökte antyda detta: Vad händer om vi tänker tanken att använda överskottet till att förädla skogsbränsle, till exempel bioenergi? Den kan man sedan skjuta på med säker leverans till tider när vi inte har solenergi och vind. Men det är ingen som utvecklar sådan energi så länge vi har billig kärnenergi som pumpas ut i nätet och ger överskott. Det är ingen som behöver ta initiativ.
Herr talman! Vad gäller kärnkraften handlar det inte främst om att kunna ta ut ytterligare några procent. Det handlar om att snabba reaktorer kan utnyttja den fulla potentialen i bränslet, och vi kan minimera avfallsmängden med 99 procent. Vi kan alltså använda bränslet 100 gånger, och vi kan plocka ut i praktiken all energi som finns i det. På det sättet har vi en betydligt mindre del som ska slutförvaras, och slutförvarstiden minskas rejält.Jag tycker verkligen att det är frågor man bör ställa sig: Vad är mest ansvarsfullt i sammanhanget? Vilket ansvar har man för kommande generationer? Vi kan ju hantera detta på ett kontrollerat sätt.Vi kan ta till vara på det och vi säkrar också vår energiproduktion för tusentals år framöver. Åtminstone för mig är det att ta ansvar i sammanhanget i stället för att gräva ned avfallet och hoppas på att det ska hålla sig kvar. Givetvis ska vi fortsatt ha en forskning på en slutförvarsmodell, men jag betraktar absolut att det är ett bränsle och en guldgruva som man försöker bygga upp.
Herr talman! Det är klart att om kärnkraften inte skulle vara så farlig som den är i dag skulle alla heja på dig, Mattias. Alla skulle säga: Vad bra. Men så är det inte i dag. Man kan inte säga att kärnkraften är ofarlig.Till slut kommer ju avfallet fram någonstans, men vi skjuter problemet på framtiden. Att Finland beslutade att bygga ytterligare ett kärnkraftverk kommer ju att drabba omgivningen. Vi kan fasa ut den om 50 eller 60 år, oavsett om man skulle komma fram till någonting annat om tio år.Om du har svaret och kan garantera att kärnkraften är säker skulle alla heja på dig i dag. Men så är det inte. Världen betraktar inte kärnkraften som säker. Kommande generationer är smartare, så de kommer att säga att de inte vill ha energi om den kommer från farliga kärnkraftverk. Så är det.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.Energi är förutsättningen för att vårt samhälle ska utvecklas och må bra. Energipolitiken sätter ramarna för hur den utvecklingen ska se ut. Alliansen har genom sin energiöverenskommelse beslutat i denna kammare så att vi har långsiktiga spelregler med tydliga mål. De innebär en säker energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser och som är hållbar för miljö och klimat. Alliansen är tydlig med att det i Sveriges energimix ingår vattenkraft, kärnkraft och nya förnybara energikällor. Energiöverenskommelsen stöder också EU:s 2020-mål. Sverige är ett av de länder som ligger i absolut framkant när det gäller måluppfyllelse.I dag har vi att besluta om ramarna i energibudgeten. Det handlar om stora summor. Regeringens budgetförslag skiljer sig här med 26 miljoner i förhållande till Alliansens budget. Det kan låta mycket, men eftersom den totala budgeten är på 2 469 609 000 kronor är skillnaden bara 1 procent.Inom budgetramarna ser vi skillnaden. Alliansen har tagit de stora utmaningarna när det gäller utsläppen inom transportsektorn på allvar och satsar på att bygga ut en laddinfrastruktur för elfordon.Vi fortsätter vår satsning på forskning och stöder Svenska kraftnäts arbete med utbyggnaden och moderniseringen av vårt stamnät.För att säkra elförsörjningen i hela landet till förmån för jobb, tillväxt och hushåll är överföringskapaciteten från norr till syd absolut av största vikt. Herr talman! Även om de ekonomiska ramarna inte skiljer sig särskilt mycket åt finns det stora skillnader i de uttalanden som har gjorts om framtidens energipolitik. Vi har i dag en stabil elförsörjning i Sverige. För att säkra att det blir så också i framtiden behövs nya investeringar. Det är stora åtaganden som naturligt nog kräver tydliga och långsiktiga spelregler. Fattade beslut måste hållas, och avvikelser från överenskommelser påverkar självklart investeringsviljan negativt och måste undvikas.2015 är det år när vi ska göra en översyn av vårt svensk-norska elcertifikatssystem för att avgöra om det har rätt ambitionsnivå. Det är förvånande att de rödgröna redan nu har sagt att ambitionsnivån ska höjas, innan översynen är gjord och innan förhandlingar har förts med Norge. Det är tveksamt om Sverige ensidigt kan göra ändringar utan att den andra parten också är med.2015 är också det år då en översyn av hela klimatpolitiken ska göras. Översynen är ett resultat av ett tillkännagivande för den dåvarande rödgröna oppositionen. Det är därför förvånande att den rödgröna regeringen väljer att föregripa resultaten av båda dessa översyner. Alliansen, däremot, håller fast vid slutna avtal och inväntar resultatet av översynen.Herr talman! Vi kan också glädjande konstatera att Sverige nu klättrat en placering från tredje till andra plats när världens bästa klimatpolitik utses. Självklart ska vi inte stanna upp utvecklingen och vara nöjda med det, men det är ett väldigt bra betyg för Alliansens åtta år vid makten att vi är världsledande även på klimatområdet.Herr talman! Långsiktigheten i arbetet är avgörande. Hattande hit och dit och oklarheter gynnar ingen. Lika viktigt som att energipolitiken resulterar i hållbar produktion är det att själva de politiska besluten håller över tid och ger stabila förutsättningar.Alliansen tror därför mera på en skattereduktion när det gäller till exempel solel i stället för ett stödsystem som tar slut när pengarna är spenderade. Förutsägbarhet och tydliga regler har varit ett viktigt rättesnöre för Alliansen och är så även i fortsättningen.Hur det är på regeringssidan är däremot mycket oklart. I det särskilda yttrandet från de rödgröna kan vi läsa att man vill inrätta en energikommission. Vi välkomnar det initiativet, men förståeligt nog är vi lite avvaktande vid tanken på alla de utsträckta händer som regeringen tidigare har pratat om.De rödgröna skriver att ingången i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Betyder detta att det är möjligt att komma överens om en annan utgång? Betyder det i så fall att Miljöpartiet är villiga att backa även på denna fråga, eller är den skrivningen ännu en utsträckt hand full av tomma ord? Herr talman! Utvecklingen i Sverige: Det är ett land med en solid ekonomi där nya jobb tillkommer varje dag och där vårt klimatarbete kröns med en andraplats på världsrankningen, vilket ger oss ett mycket bra utgångsläge. Det behövs i en värld där vi står inför ett arbete som måste ge svar både på hur tillväxten ska säkras och på hur klimatet ska räddas. Ett Sverige i toppform behövs. Det behövs ett Sverige med en handlingskraftig och regeringsduglig ledning. Det, herr talman, har vi tyvärr inte sett mycket av denna höst.I detta anförande instämde Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Hans Rothenberg och Jörgen Warborn , Anders Ahlgren och Said Abdu .

Herr talman! Det blev som väntat, att Cecilie Tenfjord-Toftby talade väldigt väl om den energiöverenskommelse som högern i det här landet har. Men då måste jag bara fråga: Vem pratar du med när du är ute i landet? Jag möter hela tiden aktörer som säger att de vill ha en säkrare spelplan, särskilt nu när energipriserna har fallit. Det sker stora omstruktureringar på energimarknaden, och då efterlyser de verkligen blocköverskridande hållbara spelregler för energipolitiken. Det är därför som vi har sagt att vi ska bjuda in till en energikommission. Men du fortsätter att tala väl om er energiöverenskommelse inom högern. Du säger på olika sätt att det där med energikommission kanske inte är så bra.Vem pratar du med? Du säger att man i stället ska ha en översyn - jag ser på ditt minspel att du inte håller med om min beskrivning. Men var tydlig: Vill du ha en energikommission, och ser du fram emot att jobba med oss i den?
Herr talman! Jag börjar med att återge vad jag har sagt. Jag sa i mitt anförande att vi välkomnar en energikommission. Jag sa inte att jag var kritisk till en energikommission utan att vi välkomnar en kommission. Men jag lägger till att vi är lite skeptiska med tanke på att de tidigare utsträckta händerna från regeringssidan inte har resulterat i någonting.Jag blir lite konfunderad när jag möter branschföreträdare eller företrädare för organisationer och de berättar för mig att arbetet med energikommissionen redan har påbörjats. Inte ett enda parti på Alliansens sida har fått någon som helst inbjudan att vara delaktig i det arbete som tydligen redan har påbörjats. Branschen och organisationerna säger en sak, nämligen att de håller med oss om att de vill ha tydliga och långsiktiga förutsättningar. Och de undrar om det inte vore bra om även Alliansens företrädare är med i dessa inledande samtal så att de får samma signal, samma information och samma förutsättningar när de politiska diskussionerna börjar.Det handlar om att ha ett utgångsläge för bra politiska samtal. I dag blir det mycket konstigt om den ena sidan ska sitta ensam och lyssna och på så sätt åberopa ett tolkningsföreträde för vad de har hört i dessa samtal.
Herr talman! Jag hörde att Cecilie Tenfjord-Toftby välkomnade en energikommission. Men sedan handlade hela hennes anförande om de förträffliga överenskommelser som redan finns. Därmed blev det tydligt för mig att även om ni säger att ni välkomnar en energikommission tänker ni ändå hålla fast vid en överenskommelse som faktiskt inte ger några tydliga besked för framtidens utmaningar.Jag utgår från att en energikommission kommer att vara ett öppet samtal om vilka utmaningar vi står inför och där vi alla är beredda att ge och ta för att vi faktiskt ska komma framåt. Det är det intressanta. Annars är det meningslöst att ha en energikommission.På tal om samarbete drar jag mig till minnes att när ni inom högern hade gjort er energiöverenskommelse sa ni att vi får acceptera er överenskommelse. Var så goda! Så gick det till. Så jobbar inte vi. Det finns inte en energikommission än. Regeringen har sagt att alla partier kommer att bli inbjudna till denna energikommission. Fram till dess ska självklart både Cecilie Tenfjord-Toftby, jag och alla andra träffa aktörer på marknaden för att prata om vad de vill skicka med i ett sådant arbete och höra deras beskrivning av vad som behövs i övrigt.
Herr talman! Då tolkar jag Åsa Westlunds inlägg som att ingången till energikommissionen inte är utgången. Jag är spänd på vad Socialdemokraternas samarbetspartner i samarbetsregeringen har att säga till att Socialdemokraterna är villiga att diskutera att tillåta att ny kärnkraft byggs. Är det så att ingången också är utgången, herr talman? Då kan jag inte tolka den utsträckta handen från samarbetsregeringen som något annat än en inbjudan till att ta del av ett spel där utgången redan är avgjord. Det är, herr talman, inte vad jag anser vara ett riktigt diskussionsunderlag.Jag framhåller fortfarande att det bästa klimatet för bra energidiskussioner mellan Alliansen och de rödgröna vore om vi båda två kunde sitta ned och ta in samma information, samma åsikter och samma synpunkter från dem som faktiskt ska investera i ny energiproduktion i Sverige. Men Socialdemokraterna har redan satt sig vid bordet för att diskutera, och vi är inte inbjudna.

Herr talman! Privatpersoner, solcellsföretagare och representanter för biogasbranschen har kontaktat många av oss. De och jag undrar varför Alliansen drar ned stödet till solceller och biogas.
Herr talman! Alliansen följer de beslut som vi har fattat tidigare. Vi har i dag i vår budgetram 140 miljoner till solcellsstöd och till energiteknik. Det står i vår skrivning att minst 50 miljoner ska gå till solcellsstöd.På biogassidan vet vi att det krävs stora investeringar och långsiktig planering. Det är inte varje år som biogasbranschen begär ut det stöd som finns tillgängligt.Jag vill framhålla vad jag sa i mitt anförande, nämligen att kortsiktiga stöd som tar slut när pengarna är spenderade inte gynnar en långsiktig utveckling. Vi tror fortfarande på möjligheten att ge skattereduktion. Tyvärr blev initiativet stoppat av EU. Sedan har vi också hört, herr talman, att den rödgröna regeringen har lovat att skattereduktionen ska ros i hamn till den 1 januari 2015. Under de anföranden jag har lyssnat på här i dag har jag inte hört att den rödgröna regeringen har fått fram ett nytt förslag som skulle kunna godkännas av EU i fråga om statsstödsreglerna.
Herr talman! Jag undrar om inte Cecilie Tenfjord-Toftby blandar ihop saker nu. Skattereduktionen för egen el planeras att införas den 1 januari 2015. Regeringen har också i budgeten aviserat att det förslag som ligger på bordet ska förbättras på så sätt att fler människor ska omfattas genom att även andelsägd förnybar el ska inkluderas och att det ska göras på ett enklare sätt om så är möjligt.Vi står inför det faktum att pengarna för solcellsstöd är slut. Det finns inga pengar alls för nästa år. Miljöpartiet och även regeringen tycker att det är viktigt att det finns stöd för teknikutveckling. Både solceller och biogas är tekniker som kan spela en viktig roll framöver i energiomställningen, men de behöver i dag ytterligare stöd för teknikutveckling.Jag får fortfarande inte grepp om vad Alliansens nedskärningar med 100 miljoner kronor på anslaget om energiteknik innebär. Här sägs att 50 miljoner kronor ska användas till solceller. Då kan jag bara utgå från att det betyder att man skär ned på stödet till biogas. Regeringen har 240 miljoner kronor till anslaget för solceller och biogas. Alliansen har med den budget som röstades igenom 140 miljoner kronor. Det är 100 miljoner mindre. Jag kan kanske be Cecilie Tenfjord-Toftby att förtydliga hur mycket av de 140 miljoner kronor som Alliansen har i sin budget, som kommer att träda i kraft vid årsskiftet, som kommer att fördelas till solceller respektive biogas. Det är många solcellsföretagare, representanter för biogasbranschen och privatpersoner som undrar hur fördelningen ser ut och vad som kommer att gälla efter årsskiftet.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT EnergiVårt budgetförslag är inte en reaktion på det rödgröna budgetförslaget. Det är ett självständigt budgetförslag som vi tog fram långt innan de rödgröna presenterade sin budget. Det är en fortsättning av Alliansens energipolitik. Det är en energipolitik som i klimatsammanhang kröns med att vi i dag är världens andra bästa nation när det gäller klimatpolitik. Ramarna för vår energibudget är lite lägre än de rödgrönas, nämligen 1 procent lägre.Men när det gäller innehållet har vi gjort andra satsningar. Vi har tagit ansvar för att det i dag är på fordonssidan de stora utsläppen sker. Vi har ambitionen att även i fortsättningen vara i topp bland världens klimatländer. Därför satsar vi på de områden där de stora utmaningarna finns.Sverige har i dag en elproduktion där mer än 51 procent är förnybart. Vi är det enda land i EU som når sina utsläppsmål med råge. I energieffektiviseringen ligger vi också i topp när det gäller EU:s 2020-mål. Vi har, fru talman, en energi och klimatpolitik som är i världsklass.Att vi gör andra prioriteringar än den rödgröna regeringen skäms jag inte för. Jag är stolt över det, för vi har fått kvitto på att vår energi och klimatpolitik faktiskt är i världsklass.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande.Vi har haft åtta år av alliansstyre med Centerpartiet på energiministerposten. Vi har sett många resultat av detta. Vi har sett en extraordinär klimat och energiöverenskommelse. Vi införlivade klimatpolitiken i energipolitiken. Vi skapade stabila spelregler för marknaden.Jag hörde att företrädare för regeringen sa att det här var ett misslyckande därför att det inte hade blivit någon ny kärnkraft. Men om man ser det med den nya regeringens ögon borde ju det vara något positivt. Vindkraften har växt exponentiellt. Vi har tio gånger mer vindkraft än när den förra regeringen tillträdde. Vindkraften ger de allra billigaste investeringarna i dag. Det kan aldrig vara ett misslyckande. Miljöbilarnas andel har växt explosionsartat. Definitionen av "miljöbil" har dessutom fått skärpas för att det har blivit så populärt att äga en miljöbil. Bioenergin har gått om oljan i energianvändningen. Vi har redan nu uppnått EU:s mål för 2020 när det gäller bioenergi i transporter och andelen förnybart.Den nya vänsterregeringen tog upp stafettpinnen på många av de områden där Alliansen inte riktigt hade hunnit klart. Skattereduktionen för förnybar el, som man kritiserade ganska kraftigt under valrörelser och annat, genomför man nu, vilket vi givetvis är glada för. Man lyfter också bonus-malus-systemet, som innebär att bilar som släpper ut mer ska betala mer till förmån för de bilar som släpper ut mindre. Vi ser också hur kvotplikten när det gäller biodrivmedel lyfts i den nya regeringens budgetproposition, på samma sätt som alliansregeringen lyfte den.Det kanske är ett smärtsamt uppvaknande att man måste förhålla sig till lagar, regler och EU-förordningar som regering. Det här har den tidigare oppositionen kanske inte varit så van vid, men nu kryper man tillbaka till korset och ansluter sig till många av de saker som Alliansen genomfört.Men vi har också många utmaningar framöver.Jag är glad att vi inom Alliansen har en klimat och energiöverenskommelse som också är klubbad här i Sveriges riksdag. Den har gjort att vi fått otroligt mycket investeringar i förnybart. Gång på gång de senaste veckorna har vi fått höra hur vindkraften påverkat energipriserna. Vi har historiskt låga energipriser i Sverige. Det är tack vare klimat och energiöverenskommelsen som vi ser de här effekterna nu.I framtiden är det måhända inte just energiförsörjningen som är det stora problemet, utan kanske mer effekten. Vi ska se till att vi har balans i systemen och se till att vi vet att det alltid kommer ström i vägguttaget. Det handlar om satsningar på nya och smarta nät och om att kunna ersätta de olika typer av kraftverk som så småningom kommer att gå ur tiden. Men i dagsläget har vi ett elöverskott, som vi dessutom exporterar till Finland, som inte klarat av att försörja sig själva.Här finns det mycket att ta av, och det finns många olika sätt att ersätta de kraftverk som håller på att utdateras. Inte minst pratade man bara för några veckor sedan från internationellt håll om hur Sverige på ett mycket tydligare sätt kan utnyttja sin kraftvärme till att producera el på det sätt som man gör bland annat i Tyskland i mycket högre grad. Vi behöver också se till att få snabbare planeringsstrukturer, så att det inte tar så lång tid att sätta upp exempelvis ett nytt vindkraftverk. Då kan vi ha större flexibilitet när det behöver ställas om mer.Men den stora utmaningen, som jag ser det, ligger snarare i transportsektorns energianvändning. Vi ska se till att vi får en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Där finns det oerhört mycket mer att göra. Alliansen satsar när det gäller kvotplikten och laddstolpar. Vi får så småningom in bonus-malus-systemet när supermiljöbilspremien fasas ut. Det är där jag tror att vi kommer att ha mycket av tekniken framöver, och det är där jag tycker att vi som allians ska lägga in våra stora pengar, vilket vi också gör i vår budget, jämfört med regeringen.Vi står inför stora utmaningar. Centerpartiet och Alliansen är redo att möta dem. Vår budget är ett första steg för att ta det här vidare. Valet den 22 mars är nästa steg på den vägen. Därefter fortsätter det. Vi i Centerpartiet kommer alltid att driva en grön och liberal politik som gör att människor får bestämma lite mer själva, som gör att människor får en bättre framtid där man också tar ansvar för vad som kommer efter oss. Det kallar vi närodlad politik, och det är det vi står för tillsammans med Alliansen när vi nu har lagt fram ett budgetförslag.

Fru talman! När jag hade replikskifte med Moderaterna nyss var det en fråga jag inte fick svar på. Jag är minst lika nyfiken nu som jag var för tio minuter sedan. Frågan handlar om att det i den budget som Alliansen röstade för ihop med Sverigedemokraterna och som nu kommer att gälla från årsskiftet finns en nedskärning på 100 miljoner kronor i anslaget för energiteknik, vilket innefattar solceller och biogas. Jag hoppas att Rickard Nordin från Centerpartiet kan ge svar. Av de pengar som ni har i er budget, hur mycket fördelas på solceller och biogas, och var görs neddragningarna?Det dök upp en ny fråga precis innan jag klev upp här. En av de moderata riksdagsledamöterna här i salen skrev på Twitter att Alliansen är tydlig med att man vill ha den nya generationens kärnkraft. Efter att vi i den här diskussionen vid återkommande tillfällen har pratat om huruvida det finns en tydlig överenskommelse om vad man vill på allianssidan undrar jag: Delar Centerpartiet Moderaternas syn att Alliansen vill ha den nya generationens kärnkraftverk?
Fru talman! Vad Moderaterna skrivit på Twitter får du ta med Moderaterna. Vi i Alliansen och Centerpartiet har en klimat och energiöverenskommelse som säger att man ska få bygga nya kärnkraftverk på marknadsmässiga villkor på de platser där det i dag finns kärnkraft om man också stänger något. Det är det som ligger fast, och det har inte skett några förändringar. Andra saker får du ta med Moderaterna, tror jag.När det gäller biogasen och solenergin ligger det 50 miljoner som är grunden för solcellerna hos Alliansen, som min kollega från Moderaterna nämnde. Med tanke på att de stora projekten för biogas kan se olika ut vid olika tidpunkter är det sedan upp till regeringen att fördela stödet ytterligare, så att man använder alla pengarna. Att ge en exakt siffra är omöjligt, för det är inte det som det handlar om. Det handlar om att vi ska använda alla pengar. Vi har avsatt pengar specifikt till solceller. Är det så att det blir pengar över från biogasen kan man använda dem också.Det som Lise Nordin gör, fru talman, tycker jag är ganska ohederligt. Vi har inte gjort någon nedskärning. Däremot har regeringen gjort en satsning. Det är en väldigt stor skillnad. Vi har för vår del gjort en satsning på laddstolpar som regeringen inte gjort. Vi ser nämligen att detta ger dubbel effekt. Det minskar direkt utsläppen från transporter, men även från raffinaderier. Det här gör också mycket för ren luft. Det blir färre partiklar om vi får fler bilar som går på el. Det ger mindre buller, vilket ger ökade möjligheter att bygga i och kring städer. Det här ger alltså mycket mer.Vi ska också komma ihåg att skillnaden på våra budgetar är 26 miljoner. Att dra stora växlar på detta, vilket jag tycker att Lise Nordin och företrädare för regeringen gör, är inte riktigt hederligt. Vi har två olika satsningar, och det är egentligen de som skiljer oss åt. Regeringen vill satsa på solceller. Alliansen vill satsa på laddstolpar. Det är den stora skiljelinjen för tillfället.
Fru talman! I regeringens budgetproposition finns såväl en satsning på laddstolpar, vilken ryms inom anslaget för klimatinvesteringar i kommuner, som satsningar på biogas och solenergi samt energieffektivisering, vilket är ytterligare ett av de områden som Alliansen har mindre pengar till jämfört med regeringen.Jag vill återkomma till vad som blir resultatet av den budget som Alliansen har lagt fram och fått stöd för av SD. Det är ju den budget som kommer att bli verklighet inom ett antal veckor. Jag tycker att det är rimligt att alla privatpersoner, alla solcellsföretagare och alla i biogasbranschen som undrar får besked.Pengarna för solceller har nämligen tagit slut. Nästa år finns det ingenting kvar av de pengar som har funnits i tidigare budgetar. Det är 0 kronor kvar. Därför har regeringen med stöd av Vänsterpartiet skjutit till ytterligare 100 miljoner kronor för att fler människor ska kunna sätta upp solceller på sina tak.
Fru talman! Det ligger faktiskt 140 miljoner i anslaget Energiteknik, så att säga att det är 0 kronor tror jag är lite knasigt.När det gäller energieffektiviseringen har det gjorts en omfördelning i budgeten. Energimyndigheten får 24 miljoner mer i Alliansens förslag jämfört med det som regeringen lade fram. Det handlar mycket om att Energimyndigheten ska syssla extra mycket med implementering av EU:s energieffektiviseringsdirektiv - detta långa, härliga ord. Energieffektivisering kommer det alltså att bli, även om det ligger under en helt annan budgetpost.Vi vet att på elsidan har vi en i stort sett fossilfri produktion redan i dag. Vi släpper inte ut någon koldioxid från vår energiproduktion annat än på den yttersta marginalen. Då ser vi inte heller den dubbla klimateffekt som vi får när vi satsar på laddstolparna. Vi ser att vi får mindre utsläpp från transporterna och raffinaderierna. Vi får färre partiklar i luften och mindre buller, vilket gör att vi kan bygga på många fler ställen än vi skulle kunna göra annars. Det tycker vi helt enkelt är bättre satsade pengar. Det är klart att jag gärna skulle se att vi satsade ännu mer på solceller och sådana saker, men det här handlar också om att vi har en begränsad mängd resurser. Vi har en begränsad mängd resurser att förhålla oss till eftersom vi inte tar ut 100 procent i skatt i Sverige. Skulle man dessutom stapla alla de skatter som regeringen väljer att höja i sitt förslag i enkronor skulle de räcka över en gång runt hela jorden. Det är pengar som tas från svenska skattebetalare, som tas från dem som faktiskt ska göra investeringarna i solceller, i nya bilar och i allt det andra.Man tar med ena handen och ger tillbaka med den andra. Vi tar lite mindre och ger tillbaka i stort sett precis lika mycket. Det tycker jag är en mycket bättre politik.
Fru talman! Alliansen har med all tydlighet visat att man har velat värna den tidigare ingångna energiöverenskommelse som man har haft inom Alliansen.

Värnar man verkligen innehållet i den, eller betraktar man den bara som ett skal?
Fru talman! Självklart värnar Centerpartiet den klimat och energiöverenskommelse som man har gjort tillsammans med Alliansen. Det har jag redan framhållit flera gånger i debatten.När det gäller de statliga bolagen har vi också varit tydliga med att det är upp till bolagen att bestämma det här. Det är styrelsebeslut. Regeringen och riksdagen ska inte lägga sig i de enskilda projekten. Det är det som har varit vår ingång.
Fru talman! Man har stått upp för att verksamhetsinriktningen inte väsentligt ska kunna förändras. Det kan man inte säga när det gäller Vattenfall och kärnkraften. Men det faller inte på att man tar ställning för energiöverenskommelsen och den del i energiöverenskommelsen som öppnar för det. De ändringarna i miljöbalken är ju redan genomförda och implementerade i lagstiftningen.Det som är intressant är att regeringen tydligt har pekat ut vad man vill. Det får man göra om man tycker det. Men det som är viktigt om man säger sig värna och stå upp för den överenskommelse man har gjort inom Alliansen är att tydligt visa att bolaget ska kunna titta på ersättningsreaktorer och att det är någonting som styrelsen får göra. Nu har man inte stött några sådana förslag eller backat upp de intentionerna över huvud taget. Det är det som är lite beklämmande. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Energi
Fru talman! Då kan jag till Mattias Bäckström Johansson återigen säga att vi står upp för den energiöverenskommelse och klimatöverenskommelse som är gjord, där man på marknadsmässiga villkor får ersätta dagens kärnkraftverk med nya reaktorer på de platser där de har varit. Det finns ingen oklarhet om det.Vi har också kritiserat regeringen, vilket Mattias Bäckström Johansson säkert har sett i utskottets handlingar, för att vi tycker att regeringen har lagt sig i saker som regeringen inte har att göra med. Det är bolagets egna verksamheter som ska styra det här. Den är den kritik vi har framfört.Vi i riksdagen och regeringen ska inte styra det som Vattenfall själva ska bestämma i sin ledning och sin styrelse. Det är summan av kardemumman av vad utskottet och Alliansen har gjort, och det är också det som Centerpartiet står fast vid.

Fru talman! Rickard! Centerpartiet för mig när jag växte upp var ofta borgerliga men radikala småbönder. Jag litade alltid till centerpartister, faktiskt. Men nu måste jag fråga dig en sak.Under er tid i regeringen lämnade ni via Vattenfall en ansökan till Strålskyddsmyndigheten om att undersöka förutsättningarna för två nya kärnreaktorer. Det finns en ansökan inne hos Strålskyddsmyndigheten. Och du säger att vi inte ska blanda oss i vad Vattenfall gör.Vad är det för energislag du vill fasa ut? Båda regeringsalternativen vill ju på något sätt subventionera det nya, det förnybara, det gröna. Vi sätter in statliga medel för att de ska komma upp. Vi har ett överskott på 13 terawatt i dag. Vi har energieffektiviseringar. Vad ska du fasa ut när du säger att det är okej om de vill titta på marknadsmässiga möjligheter att ersätta reaktorer? Vad är det du vill fasa ut?
Fru talman! Till Birger Lahti vill jag säga att jag inte tänker fasa ut någonting alls. Det är upp till marknadens aktörer och till energibolagen att bestämma vad de satsar på och inte satsar på.Jag som politiker ska vara med och sätta spelreglerna. Jag tänker inte bestämma att man ska stänga vare sig kärnkraftverk, kraftvärmeverk, biokraftverk eller vindkraftverk, för det är inte mitt beslut att fatta. Jag ser till att det finns stabila spelregler på marknaden som gör att man kan fatta marknadsmässiga beslut. Det är det jag som politiker har att göra, och det är det jag tror är det allra bästa sättet att se till att vi får en stabil energiförsörjning i Sverige. Annars kommer de här olika sakerna att växla mellan regeringarna.Det som vi också har gjort är att se till att vi har stödsystem som ligger utanför politiken. Elcertifikatssystemet är ju ett marknadsbaserat stödsystem. På det sättet är det inte subventioner på det sätt som Birger Lahti hävdar. Det är någonting som ligger utanför systemet och gör att den som använder mycket el får betala något mer och den som använder lite mindre för betala något mindre. Det tycker jag är ett genialiskt system.I stället för att som i andra länder ha feed-in-tariffer som är dyra och ändrar sig efter hur mycket pengar det finns i statens budget ligger detta fast. Det är också något som Sverige har fått beröm för internationellt. Vi har stabila och smarta regler som gör att vi på lång sikt också kan planera.Om man som kraftägare skulle veta att vi vid nästa regeringsskifte, den 22 mars, skulle få helt nya regler skulle ingen våga investera. Då hoppar reglerna fram och tillbaka. Jag som politiker tänker inte bestämma vad det är för kraft som ska fasas ut. Rimligen kan man tänka att det är den kraft som är gammal som man på något sätt kommer att ersätta. Vi har också ett energiöverskott i dag som gör att vi inte behöver ersätta lika mycket som vi annars hade behövt göra. Men det finns otaliga tekniker. Framför allt vill jag inte sia om vad som ska fasas ut i framtiden. Det är ny teknik som kommer att vara tillgänglig då och som jag inte vet om nu. Att jag då ska bestämma tror jag är helt fel väg att gå.
Fru talman! Då har jag förstått er inställning, Rickard Nordin: Landspolitiken och regeringen ska inte ha ambitioner att fasa ut farlig kärnkraft eller att behålla den. Det får marknaden sköta. Det är er syn på elförsörjningen i landet. Jag har fått svar på min fråga.
Fru talman! Det är klart att vi i Centerpartiet vill att man fasar ut sådan energi som är skadlig. Vi vill ha en klimat och miljöpolitik som handlar om att förorenaren betalar. På det sättet är det klart att vi vill skapa stabila spelregler så att man fasar ut sådant som är farligt för miljön, vilket också gör att det blir lite dyrare för de kraftslagen att finnas. Detta i sin tur gör också att marknaden kan hantera det.Återigen handlar det om stabila spelregler, så att vi inte behöver betala skadestånd till dem som har kraftverk och får lägga ned i förtid. Det handlar om stabil, enkel, smart och förutseende politik. Det tror jag att vi kommer mycket längre med. Det har vi också sett under alliansregeringens tid. Vi har fått tio gånger mer vindkraft. Vi ser att vi har fått mycket mindre energianvändning för persontransporter, till exempel. På punkt efter punkt ser vi hur alliansregeringens politik har lyckats, och jag ser fram emot att det kan få fortsätta.

Fru talman! Knappt tre månader in i den nya mandatperioden har den så kallade samarbetsregeringen lyckats kasta in Sverige i en regeringskris, brutit mot en lång rad vallöften och överenskommelser, skapat kaos och oreda i allmänhet bland både företagare och vanliga medborgare. Det är en situation som slår hårt mot investeringar, jobb och företagande. Till och med LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson insåg i går, åtminstone i medierna - jag vet inte hur samtalen har gått i verkställande utskottet hos Socialdemokraterna - att den instabila politiska situationen är till förfång för det svenska näringslivet. Där kan vi räkna in också den instabila energipolitik som samarbetsregeringen har lyckats med. Allianspartierna har däremot en energiöverenskommelse sedan tidigare, och vi menar att den ger konsumenter och industri en trygg energiförsörjning, ekologisk hållbarhet och god konkurrenskraft.Kristdemokraternas energipolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Vi ska förvalta, inte förbruka, de ändliga resurserna. Energipolitiken ska därför möjliggöra för kommande generationer att leva och verka på vår jord. Också vad gäller energiförsörjningen och kostnader för hushåll och företag är det nödvändigt att politiken är långsiktigt hållbar och stabil. De tre grundpelarna för den svenska energipolitiken bör därför vara ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft.Fru talman! År 2013 stod kärnkraften för 43 procent av landets elproduktion, vilket var mer än något annat kraftslag det året. Det är tack vare kombinationen av kärnkraft, vattenkraft, biokraft och vindkraft som Sverige tillsammans med Frankrike har EU:s lägsta klimatutsläpp inom elproduktionen. Kärnkraftens höga tillgänglighet tillsammans med dess nära placering vid stora elförbrukare skapar basen för en stabil och leveranssäker elförsörjning som är omistlig för vårt moderna samhälle. Mycket tack vare Kristdemokraternas konstruktiva bidrag är det inte längre förbjudet att investera i ny kärnkraft i Sverige. Kristdemokraterna vill därför fortsätta bidra till en blocköverskridande överenskommelse som tillåter de äldsta reaktorerna att ersättas med nya, säkrare och effektivare. De första svenska kärnkraftverken kommer att fasas ut inom 10-15 år, och nya, säkrare kärnkraftsreaktorer är en förutsättning för att behålla den elintensiva industrins konkurrenskraft och därmed Sveriges välfärd utan att ersätta dagens produktion med fossilbaserad produktion.Fru talman! Sverige har en unik hög andel förnybar elproduktion med mycket vattenkraft och en växande andel vindkraft. Vattenkraften har den unika egenskapen att både vara förnybar och kunna styra produktion efter behov. Det är nödvändigt att vattenkraften värnas och ges samma goda förutsättningar som den fått de senaste drygt hundra åren.Kristdemokraterna vill att vattenkraftens nuvarande omfattning ska värnas och inte vara föremål för en generell omprövning. Vattenkraften spelar en avgörande roll för stabiliteten i elsystemet och möjligheten att etablera förnybar el. Samtidigt ska självklart kontinuerliga miljöförbättringar göras för en förstärkt biologisk mångfald. Det går däremot inte att motivera en total omprövning av hela Sveriges vattenkraftproduktion.Vi vill se en mångfald av förnybar energi inom transportsektorn, industrin, uppvärmning och elproduktionen. Det behövs ett energisystem som innehåller såväl storskaliga som småskaliga element anpassade till lokala och industriella behov. Därför vill vi se mer investeringar i långsiktigt hållbara energislag som vindkraft, vattenkraft, bioenergi, vågkraft, solenergi, geotermisk energi och tidvattenkraft. Skatter och avgifter bör utformas med hänsyn till förhållanden i omvärlden för att inte näringslivets konkurrenskraft ska urholkas, vilket också skulle drabba sysselsättning och välfärd.Kristdemokraterna verkar för en fri och öppen energimarknad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. Tekniska innovationer och produktutveckling, men även innovationer när det gäller utvecklingen av tjänster och affärsmodeller, är viktiga nycklar i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Klimat, miljö och energiutmaningarna utgör en möjlighet för utveckling av teknik, varor och tjänster, inte minst för våra svenska företag, som är väldigt duktiga på detta.Omställningen av transportsektorn i hållbar riktning kommer att vara en av våra stora framtidsutmaningar. Det är det redan i dag.

Fru talman! Penilla Gunther inledde med att uttrycka oro för de företag som vill göra investeringar. Jag undrar varför inte den oron även sträcker sig till företag inom förnybar energi. De företag jag träffar och de branscher jag lyssnar till säger att det behövs tydliga spelregler och tydliga satsningar för att de ska våga investera. I den budget som Penilla Gunther och Kristdemokraterna nu har röstat för gör man kraftiga neddragningar jämfört med regeringens satsningar på solenergi och biogas.Kärnkraften kräver bland annat uran som bränsle. I dag köper Sverige allt sitt uran från fattiga länder där människor drabbas. Vill Kristdemokraterna öppna för uranbrytning i Sverige? För varje år som går när vi producerar mer kärnkraftsel växer högen med avfall, som vi lämnar till kommande generationer. På vilket sätt är det att förvalta planeten för kommande generationer?Kärnkraften är dyrare än förnybar energi. Den fortsätter att skapa kärnavfall, och den innebär alltid en säkerhetsrisk. Vad har Kristdemokraterna emot 100 procent förnybar energi? Varför väljer man i stället att öppna för ny kärnkraft? Jag undrar vilka argument som Kristdemokraterna och Penilla Gunther har för det.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT EnergiFru talman! Jag kan vända på det och ställa en fråga tillbaka till Lise Nordin: Vad har Miljöpartiet emot tillväxt? Vad har Miljöpartiet emot att man ger långsiktiga spelregler för Sveriges företag när vi ser att de energislag som är förnybara i dag inte räcker till för till exempel basindustrin? Man lägger däremot på ytterligare skatter på företag som vill etablera sig i Sverige. Vi ser att man i andra länder ger sänkt energiskatt i stället.Kristdemokraterna har en ganska pragmatisk hållning till det här med förnybar energi. Vi önskar inget hellre än att det skulle vara möjligt att hitta energislag som på alla sätt och vis kan tillgodose både Miljöpartiets och våra grunder vad gäller ekologisk hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Men i dagsläget ser vi inte att det är möjligt att göra det och samtidigt ha en tillväxt som är säker och trygg, med en försörjning också för våra människor i fråga om arbetstillfällen i Sverige.Hur ska vi tillgodose industrins behov av el? Jag har inte fått något svar från Lise Nordin, vad jag vet, på den frågan. Det är faktiskt så att så länge vi inte har forskat tillräckligt mycket och så länge vi inte har fått fram större möjligheter att få ut mer effekt klarar sig inte vissa företag på den energiförsörjning som tillhandahålls, om det skulle vara utan kärnkraften.
Fru talman! Precis som många andra som förespråkar ny kärnkraft vill Penilla Gunther sällan tala om att den är dubbelt så dyr per kilowattimme som dagens vindkraft eller att den kräver uranbrytning, som vi i dag utsätter andra länder för, och att den lämnar ett avfall, något som vi fortfarande inte har en lösning på.Men jag ska till skillnad från Penilla svara på de frågor som hon ställer till mig. Hon frågade: Varför är Miljöpartiet emot tillväxt? Nej, det är vi inte över huvud taget, men vi vill inte ha en ekonomisk tillväxt på bekostnad av planeten. Det finns tillväxt i dag som skapar merkostnader på lång sikt. Exempelvis kan miljöförstöring på kort sikt öka bnp i statens finanser men på lång sikt, förstås, skapa lidande för människor som lever på planeten men också stora och ökade kostnader. Vi måste fråga oss: Vad är det som ska växa i ekonomin?Penilla Gunther säger att förnybar energi inte räcker till basindustrin. Visst gör den det! Det är också ett faktum att flera delar av basindustrin i dag investerar i förnybar energi eftersom den är mest konkurrenskraftig. Jag är jätteglad över att en del av basindustrin, SCA och dess vd, nyligen sa: Vi anser att ny kärnkraft inte längre är aktuell. Vi kommer att satsa på förnybar energi.Jag kan ge ett litet räkneexempel för att visa att Sverige har fantastiska möjligheter att nå målet om 100 procent förnybar energi. I dag har vi ungefär 60 terawattimmar el från kärnkraften. Enligt den statliga utredning som gjordes för ett antal år sedan, som tittade på potentialen för att spara energi med befintlig teknik och lönsamma åtgärder, kan vi spara bort ungefär hälften av kärnkraftselen med energieffektivisering. Potentialen för den förnybara energin att växa i Sverige är väldigt stor. Solenergin har knappt börjat växa i Sverige, jämfört med många andra länder. Där finns en jättestor möjlighet. Och havsbaserad vindkraft, som vi nästan inte har börjat bygga i Sverige, har en ännu större potential.

Fru talman! Lise Nordin hörde mig säkert säga att vi önskar mer investeringar i långsiktigt hållbara energislag som vindkraft, vattenkraft, bioenergi, vågkraft, solenergi, geotermisk energi och tidvattenkraft. Det finns säkert fler, som jag har glömt i den här uppräkningen. Det kan Lise Nordin med all säkerhet mycket bättre än vad jag kan.Men vi ser att vi behöver ha kärnkraften under en övergångsperiod. Vi måste ha ett kontrollerat generationsskifte i svensk kärnkraft. Hur ska vi göra annars? Vi har ju kärnkraften i dag. Hur ska vi göra? Ska vi stänga av den? Och sedan får det gå som det går, och vi får se om vi får fram några andra energislag som kan tillhandahålla lika mycket effekt. Eller hur är det tänkt?Det är det som är den stora frågan med Miljöpartiets energipolitik. Det går så lätt att säga att vi bara ska göra det eller det och ha det lilla inslaget av vindkraft för stora industrier. Nej, jag tror inte på det resonemanget. Jag tror däremot att vi behöver den här mixen av energislag, som för både små och stora företag tillhandahåller det energislag som kan vara bäst.Jag ska också svara på din tidigare fråga. Kristdemokraterna vill inte ha någon uranbrytning i det här landet. Vi strävar efter att få en så säker slutförvaring av kärnavfallet som det bara är möjligt. Och i det arbetet hoppas jag att vi ska komma överens över blockgränserna om hur vi ska göra det här även i framtiden. Däremot tror jag inte på en ny energikommission med tanke på det läge som vi har i dag. Det gäller inte minst samtalsklimatet. Frågan om det klimatet ser jag som lika viktig som någon annan klimatfråga.

Fru talman! Jag kunde inte låta bli att studsa när jag hörde den verklighetsbeskrivning som Penilla Gunther gav alldeles i början av sitt inledningsanförande.Vårt land befinner sig i ett mycket allvarligt läge - det vet vi. Vi vet att det har betydelse.

Dessutom hade regeringen redan innan budgeten presenterades bjudit in till samarbete med alla partier utom SD. Regeringen har hela tiden fått nej. Inte ens i det här allvarliga läget i vårt land var man beredd att samarbeta, utan man stängde dörren redan innan man hade kommit in i rummet. Man gick före mötet och skrattade och sa: Nej, absolut inget samarbete.Vad menar Penilla Gunther egentligen att statsminister Stefan Löfven skulle ha gjort i det läget?
Fru talman! När Åsa Westlund pratar om imageproblem känner jag att det i första hand ligger på det socialdemokratiska partiet. Sociala relationer utgår oftast från att man har en vänlig ton när man bjuder in. Det tillhör liksom allmän konvenans eller etikett eller vad man nu ska kalla det. Om någon bjuder in med höger eller vänster armbåge, vilket som, tror jag faktiskt inte att någon enda är särskilt intresserad av att umgås med den personen.

Jag antar, Åsa Westlund, att vi fortfarande pratar om energipolitik här och inte politik rent allmänt.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt hur man beskriver verkligheten. Penilla Gunther började sitt anförande med ett frontalangrepp om hur vi har hamnat i den här situationen. Då har man också ett ansvar för sin image, eller hur, Penilla Gunther.Penilla Gunther svarade inte heller på min fråga om vad hon tycker att Stefan Löfven skulle ha gjort om han inte skulle ha bjudit in till samarbete? Vad är det Penilla Gunther saknar i hans arbete när hon ensidigt lägger ansvaret för krisen på regeringen?Ser inte högeralliansen att hela det politiska landskapet i Sverige har förändrats i och med att vi har Sverigedemokraterna som säger att de ska fälla varje budget som inte dansar efter deras pipa, eller har ni en lösning på det problemet? Vad är den lösningen i så fall? Jag hoppas att det inte är att säga ja till den inbjudan.
Fru talman! Jag vet inte vem Åsa Westlund apostroferar här. Jag är kristdemokrat. Jag tillhör aldrig någon högerallians. Jag tillhör däremot en allians. Det är för mig väldigt stor skillnad. Jag tillhör en av världens största ideologiska politiska rörelser - kristdemokratin - och jag förbehåller mig rätten att tillhöra en allians där jag är fristående. Jag vill inte ha någon etikett, vare sig höger eller vänster.Åsa Westlund bevisar med sin fråga till mig sin oförståelse för den image som statsministern och det socialdemokratiska partiet ständigt visar. Vill man vara vän med någon och ha en relation kanske det innebär att man måste bjuda på något. Man måste vara vänlig och kunna visa sin goda vilja.Vem av oss i allianspartierna har sett den goda viljan? Jag törs påstå att ingen av oss har gjort det. Då faller det på statsministerns ansvar att fundera över om han har bjudit in på rätt sätt när ingen vill komma. Har inbjudan skickats ut på ett sådant sätt att man känner att om man inte går dit så missar man något?

Fru talman! Folkpartiet är inget enfrågeparti. Vi ser vår politik som en helhet för individens frihet och ett starkt och stödjande samhälle.På samma sätt ser vi energiförsörjningen som en helhet där vi måste satsa på flera olika energislag. Vi utesluter varken vind, vatten eller kärnkraft utan ser till helheten för energiförsörjningen och klimatpolitiken.Enligt Energimyndigheten svarar vattenkraften för ca 45 procent av Sveriges elproduktion. Vattenkraften har med Trollhättefallen en stor historia i min hembygd Trollhättan. Det var här grunden lades till vattenkraften och andra typer av förnybar energi.Fru talman! När Naturskyddsföreningen hyllar Folkpartiet är det ett bevis på att vår politik kombinerar tro på utveckling och framsteg med en ansvarstagande politik för energiförsörjning och natur. Folkpartiet står inte för några utopier, utan vi står upp för människan och står för hoppet.Fru talman! Den största utmaningen när det gäller att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen finns inom transportsektorn. Främjande av teknikutveckling inom bland annat eldrift är avgörande för möjligheterna att nå ett hållbart transportsystem.Alliansen föreslår ett nytt anslag till laddinfrastruktur som ska finansiera ett stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar, vilket mina kolleger har talat om tidigare. Stödet syftar till att möta den brist på laddningsmöjligheter som hämmar utvecklingen på elbilsområdet. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT EnergiFru talman! Sverige är ett litet exportberoende land som kommer att behöva kärnkraft för sin energiförsörjning under överskådlig tid. Det är därför viktigt att långsiktigheten präglar arbetet med vår kärnkraft, och det är därför det även krävs forskningssatsningar på kärnkraftens område så att våra reaktorer kan fortsätta leverera säker och klimatsmart energi.Fru talman! I en alltmer osäker omvärld blir behovet av en tryggad energiförsörjning allt viktigare. Vi i Folkpartiet och Alliansen tycker att Sverige ska stå starkt med en egen energiförsörjning utan att behöva åka snålskjuts på finsk kärnkraft eller smutsig el från kolkraften på kontinenten.Folkpartiet och Alliansen står för en trygg och tillförlitlig energiförsörjning på Sveriges arbetsplatser. Det är vad jag kommer att säga till mina väljare när jag kommer hem till dem i jul, till mina gamla LO-kolleger på fabriksgolvet i Trollhättan och till tjänstemän och försvarsanställda på Såtenäs.Företagen kräver tydliga besked. Från mig är svaret tydligt: Jag yrkar bifall på förslaget i utskottets betänkande.Överläggningen var härmed avslutad.